Herr talman! Monica Green har frågat statsministern om hans respektive regeringens syn på AP-fondernas agerande i bolag och på AP-fondernas framtid. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. AP-fonderna är statliga myndigheter som styrs i lag och som därför åtnjuter en betydande självständighet gentemot regeringen. Det är riksdagen som beslutar om AP-fondernas regelverk och uppdrag. Regeringens huvudsakliga uppgifter är enligt lag att utse styrelseledamöter och att i efterhand utvärdera verksamheten. Regeringen har också lagt fast riktlinjer för AP-fonderna när det gäller utformningen av ersättningar till anställda i fonderna och för ledande befattningshavare i företag där fonderna är delägare. Denna ordning vilar på en fempartiöverenskommelse i riksdagen som omfattar hela pensionssystemet. Frågor som rör förändringar i pensionssystemet hanteras av den så kallade Pensionsgruppen, som har till uppgift att vårda pensionsöverenskommelsen. AP-fondernas framtida organisation och regelverk är således en fråga som uteslutande hanteras av partierna i riksdagen inom ramen för arbetet i Pensionsgruppen. I Pensionsgruppen finns de fyra allianspartierna och Socialdemokraterna representerade. Frågan om en eventuell översyn av AP-fondernas regelverk ligger för närvarande på Pensionsgruppens bord. Detta hindrar inte att partierna i Pensionsgruppen, inklusive Socialdemokraterna, för fram åsikter om pensionssystemet eller AP-fondernas roll. AP-fonderna förvaltar ett betydande kapital till nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Regeringen är angelägen om att partierna i Pensionsgruppen i samförstånd ska hitta de lösningar som bäst tillvaratar svenska folkets intresse av att AP-fonderna ger största möjliga bidrag till pensionerna.

Herr talman! Jag ställde alltså en fråga till statsministern eftersom det i slutet av förra året blossade upp en osämja mellan statsrådet Odell och statsrådet Borg om huruvida man ska vara en aktiv ägare i AP-fonderna eller passivt se på vad som händer. Jag ville veta av statsministern vad som egentligen gällde och hur han såg på osämjan mellan de två statsråden. Nu har inte statsministern kommit hit. Han vägrar svara. Han vill inte lägga sig i, eller han aviserar att han litar på statsrådet Odell framför finansminister Anders Borg. Jag antar att det är så man ska tolka det hela. Sist det var en osämja i regeringen mellan försvarsministern och finansministern tog statsministern ställning för Borg, och då avgick försvarsministern. Jag vet inte om det blir likadant nu, att det blir Anders Borg som avgår bara för att statsministern har tagit ställning för Mats Odell eller om han kan hitta en kompromiss. Jag har i alla fall inte fått något svar från statsministern.

Jag antar att det är så jag ska tolka det hela. I så fall har jag några följdfrågor. Är det i efterhand som AP-fonderna ska utvärderas i fråga om hur de har skött sig, och är det i efterhand man ska säga om det är bra eller dåligt med de rörliga bonusarna? Tycker Mats Odell att AP-fonderna har skött sig bra? Är det riktigt att fonderna har betalat ut de rörliga ersättningarna? Hur blir det i framtiden? Är det någon eller några AP-fonder som kommer att slås samman?
Herr talman! Låt mig börja med den senare frågan från Monica Green om hur vi ser på resultatet. Vi är noggranna med detta. Regeringen lägger fram en skrivelse med en utvärdering av AP-fondernas verksamhet under det gångna året. Den kommer till riksdagen någon gång under april månad. Där kommer att finnas ett fylligt underlag för att diskutera de frågorna. Jag tror att Monica Green innerst inne inser att det inte alltid är statsministern som kommer trots att en riksdagsledamot vill tala med statsministern, utan det är ansvarigt statsråd för frågorna som kommer. Jag framhåller att AP-fonderna styrs av lag. Det innebär att de är självständiga gentemot regeringen. Pensionsgruppen är en stor framgång för Sverige. Fem partier står bakom och vårdar pensionsöverenskommelsen. Nu står vi inför en diskussion om hur fonderna ska utvecklas framöver, och vi utvärderar detta. Då är det inte så konstigt att det förs en diskussion mellan representanter för partierna i Pensionsgruppen. Det är det som har förekommit. Det vore skillnad om AP-fonderna var en myndighet under regeringen som vi styrde med regleringsbrev. Då hade det varit anmärkningsvärt om två statsråd hade diskuterat framtida reformer. Det är fullt tänkbart att det kan ske i alla fall, men i det här fallet är det fråga om något helt annat. Det är riksdagen som lägger fast regelverket för AP-fonderna efter en överenskommelse bland de fem partierna. Att det sedan förs en diskussion om vilket vägval respektive parti eller statsråd skulle föredra tycker jag är naturligt. Jag är helt förvissad om att innan frågan ska avgöras i Pensionsgruppen kommer regeringen att ha en samlad uppfattning som regeringen kommer att redovisa. Jag hoppas att vi också kan ena oss med våra socialdemokratiska vänner, som vi hittills har gjort i Pensionsgruppen.
Herr talman! Jag värnar om pensionsöverenskommelsen. Det är oerhört viktigt att vi vårdar den. Jag beklagar att den borgerliga regeringen vid två tillfällen under den här mandatperioden har gått ifrån pensionsöverenskommelsen och hittat på egna lösningar och förändrat villkoren. Jag och Socialdemokraterna gillar inte att man inte vänder sig till alla fem partierna innan man bryter pensionsöverenskommelsen och hittar på andra lösningar. Vi ska vara måna om överenskommelsen så att den blir stabil och hållbar över valperioder. Men min fråga ställdes från början till statsministern om hur han såg på att Odell och Borg har så helt olika uppfattningar om hur man ska lägga sig i som ägare. Ska man som statlig ägare ha en synpunkt på vad som händer inom fonderna, i styrelserna och hur det ska vara med de rörliga ersättningarna, det vill säga engagera sig och bry sig om AP-fondernas verksamhet på ett proaktivt sätt? Jag ville veta om statsministern delar den uppfattning som Anders Borg har. Av den här diskussionen har jag förstått att han inte gör det, utan han tycker, som Mats Odell, att man ska vara en passiv ägare och att man i efterhand ska utvärdera det som har skett och inte har skett.

Den frågan har Mats Odell inte svarat på. Sedan säger Mats Odell att ni ska utvärdera och att det visar sig senare hur det blir i framtiden. Men med den osämja som blottades i december mellan de två statsråden var det ganska uppenbart att de har olika uppfattningar. Min fråga kvarstår: Kommer några av AP-fonderna att slås ihop framöver?
Herr talman! Jag reagerar väldigt mycket på Monica Greens ordval: "osämja". Anders Borg och jag är de bästa vänner, och vi diskuterar den här frågan. Jag hoppas att Monica Green och jag också kan göra det och utbyta synpunkter. Men frågan om strukturen på fonderna framöver har varken jag, Anders Borg eller Monica Green något svar på, utan det är Pensionsgruppen som ska ta ställning till detta. Den diskussion som uppkom tidigare, som Monica Green hänvisar till i sin interpellation, handlade om att Anders Borg kommenterade en rapport som hade lagts fram av Eso, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som föreslog en sammanslagning. Han talade i allmänna ordalag om detta, och det var ett akademiskt resonemang om best practice och så vidare på detta område. Jag tycker att det är bra att det förs en sådan diskussion, och jag redovisade min uppfattning om detta. Men sedan sker det en process när vi ska bestämma hur det ska vara. Det kommer vi att diskutera tillsammans med Monica Green och hennes parti, Socialdemokraterna, och jag hoppas att vi där kommer att komma fram till en gemensam uppfattning. När det sedan gäller frågan om våra riktlinjer, som handlar om anställningsvillkor i AP-fonderna och hur fonderna ska hantera sin roll som ägare av börsbolag, handlar det fortfarande om villkoren för att dessa fonder ska ha allmänhetens förtroende. Den finanskris som vi har gått igenom visar att när det är så stora påfrestningar, som i detta fall med stora börsfall som drar ned tillgångarna, är det viktigt att ersättningssystemen i fonderna och i de bolag man investerar i är av den arten att de inte leder till ett onödigt risktagande och att man kan upprätthålla allmänhetens förtroende. Den kommitté som regeringen tillsatte, som hade i uppdrag att utvärdera AP-fondernas riktlinjer för miljö och etik, konstaterade just att ersättningsvillkoren i bolagen är väldigt viktiga förtroendedimensioner för medborgarna. De berömde AP-fondernas arbete med ersättningsfrågorna, men de drog ändå slutsatsen att arbetet kan utvecklas ytterligare. Bakgrunden till det var den stora betydelse som dessa frågor har för allmänhetens förtroende både för bolagen och för ägarna.

Herr talman! Jag får uppenbarligen inget svar av Mats Odell när det gäller de rörliga ersättningarna. Här säger Mats Odell att man kan ha rörliga ersättningar bara man inte sätter pensionspengarna på spel, eller hur han uttrycker sig. Det är väl just det som vi har sett. Vi har just gått igenom den värsta finanskrisen, och många har konstaterat att det är de rörliga ersättningarna som har varit en av faktorerna - inte den enda - för många giriga direktörer. Men vi är många som har konstaterat att ju högre ersättning, desto större risktagande. Desto värre blir det i efterhand när det ska städas upp av andra, när andra ska ta hand om det som de oansvariga och de som har fått höga rörliga ersättningar inte har tagit hand om på grund av att de haft skygglappar och att den höga avkastningen har hägrat. Jag tycker inte att Mats Odell har givit mig något bra svar på den frågan. Tycker han att vi som ägare kan säga ifrån om AP-fonderna, som vi har gemensamt, att vi vet att det går att placera pengar på ett bra och humant sätt med bra avkastning utan att man har gigantiska rörliga ersättningar? Där är Mats Odell inte tydlig. Han svävar på målet när det gäller det svaret, och det förvånar mig. Även där har Mats Odell en annan uppfattning än vad Anders Borg har. Anders Borg är ganska tydlig på den punkten trots att han inte kommer någonvart. Han säger en sak, men det har hittills inte blivit någon bättring. Det har varit mycket snack från hans sida. Är det så att Mats Odell står för regeringens egentliga uppfattning att ni tycker att de rörliga ersättningarna är bra?
Herr talman! Det var inte lätt att hänga med i Monica Greens argumentation att jag inte är tydlig. Det vi har gjort är att vi under det gångna året har infört ett särskilt och mycket strängt regelverk för AP-fonderna, där vi har sett till att alla bonusar och rörliga ersättningar för vd:n och ledningsgruppen är borta. Kan man vara tydligare, Monica Green?